Herr talman! Jag noterar att bostadsministern och jag har ett gemensamt intresse av att vi har en kvalitativt god filmproduktion i landet. Det är naturligtvis utgångspunkten för min fråga. Jag vill också att det produceras mycket film. Jag tror att om det produceras mycket film, finns det större förutsättningar att det produceras film i hela landet. Jag tycker dock att det är en viktig fråga, att det sker produktion ute i landet. Jag vet nämligen att det finns så många bra filmare ute i landet, som skulle kunna göra kvalitetsfilmer om vi stimulerade till det. Pengarna finns på Filminstitutet, som jag sade. Men de räcker inte. Det är naturligtvis min förhoppning att det i samband med filmavtalet skall kunna finnas möjligheter att stimulera till ytterligare filmproduktion ute i landet. Jag tror att bostadsministern och jag har en gemensam ambition i denna fråga. Jag nöjer mig med det svaret från bostadsministern och hoppas att vi bägge två kommer att fortsätta kämpa för en större filmproduktion i landet.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om det är regeringens uppfattning att alla videogram skall förhandsgranskas. Hon hänvisar till ett referat av ett anförande som civilministern har hållit. Civilministern har redovisat att riksdagen inte varit beredd att införa en obligatorisk förhandsgranskning av videogram. I riksdagens beslut ingick också ett brett åtgärdsprogram för att minska skadeverkningarna av våldsskildringar i rörliga bilder, vilket civilministern också hänvisade till. Regeringen följer upp detta beslut. Förhandsgranskning av videogram som inte skall visas offentligt är frivillig, och den nu antagna yttrandefrihetsgrundlagen förbjuder lagstiftning om obligatorisk förhandsgranskning eller censur av alla yttranden i ljud och bild utom filmer, inkl. videogram, som skall visas offentligt. Svaret på Eva Johanssons fråga är alltså att en ändring av lagstiftningen i denna fråga inte är aktuell.
Herr talman! Jag konstaterar det något underliga förhållandet att när man ställer frågor om bostadspolitiken, får man svar av någon annan minister än bostadsministern, men när man frågar om annat, så svarar bostadsministern. Så är nu en gång ordningen. Jag vill tacka för svaret. Jag tycker att det är en bra redovisning. Anledningen till frågan är inte bara ett tidningsreferat av vad som hänt på en konferens där civilministern har deltagit utan också konferensdeltagarnas samstämmiga rapporter om vad som har sagts. Detta gjorde att jag tycker att det är angeläget att vi klarar ut vad som är regeringens uppfattning. Vi har ju en regering, som bör tala med en mun. Det är bra om bostadsministern kan informera civilministern om vad som gäller i dessa frågor, eftersom ni väl har något av ett gemensamt ansvar för att verkningarna av våldsskildringar på bl.a. video motverkas, framför allt bland ungdomar. Jag delar självfallet Inger Davidsons, och jag antar också Birgit Friggebos uppfattning, att det är viktigt att barn och ungdomar värnas mot mediernas spridning av grovt våld och annat otyg. Jag är övertygad om att dessa våldsskildringar bidrar till en spridning av det riktiga våldet i samhället, även om det också finns andra förklaringar. Jag skulle inte ha något emot om denna smörja försvann från marknaden. Men den metod som civilministern anvisar har flera brister. Det har Birgit Friggebo redovisat i svaret till mig. Det behövs andra åtgärder om man vill komma till rätta med problemet och inte bara vill vinna politiska poäng. Det skulle vara intressant att höra om kulturministern/bostadsministern har några andra åtgärder att föreslå i detta syfte.
Herr talman! Eva Johansson och jag har precis samma uppfattning när det gäller frågan om förhandsgranskning. Den frågan är delvis avförd från den politiska debatten i och med den nya yttrandefrihetsgrundlagen, som ju antogs här i kammaren bara för någon vecka sedan. Riksdagen har också velat ha ett åtgärdsprogram med olika delar för att stävja det värsta skräpet i detta avseende. Där har vi också samma uppfattning. Vi har ett antal olika politiska partier i Sverige i dag. En del sitter i regeringen, andra gör det inte. Det är naturligtvis inget fel att en medlem i ett politiskt parti får föra fram och tala om att partiet för sin del har en viss uppfattning. Det är också vad som har skett när det gäller civilministern. Jag har tagit del av det tal som civilministern höll. Hon är mycket väl informerad om att riksdagen har förbjudit förhandsgranskning av videogram. Det finns ingen anledning att kritisera civilministern för de uttalanden som hon har gjort. Beskedet från regeringen är fullt klart.
Herr talman! Vi har flera politiska partier som självfallet skall ha rätt att framföra sina åsikter i olika politiska frågor, oavsett om de sitter i regeringen eller inte. Men när en regeringsledamot kräver lagändringar brukar regeringen mena någonting med det. Det brukar vara en avisering om en lagändring. Därmed uppkom frågan naturligtvis från många som har intressen i detta. Jag tycker att det är bra att frågan om förhandsgranskning på ett sätt är avförd från den politiska debatten, som Birgit Friggebo säger. Då skulle vi kunna ägna oss åt en debatt om åtgärder som verkligen skulle göra att vi kom till rätta med det problem som ligger i att medierna över huvud taget, inte bara video, sprider en våldskultur och en romantisering av våldet som jag tror kan vara till mycket stort förfång för många unga människor i deras utveckling. Därmed är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Jag delar också den uppfattningen att det är bra att vi kan ta itu med de stora problemen, när den politiska debatten har rensats från diskussionerna om förhandsgranskning. Det gäller inte minst föräldrarnas ansvar för sina barn och för vad barnen tittar på. Det finns mycket som barn inte bör titta på, även om vi hade haft en förhandsgranskning av olika produkter. Här har vi ett gemensamt ansvar från de olika partierna att understödja en sådan verksamhet.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag är ''villig att av humanitära skäl pröva även dem som kommit i kläm vid praxisförändringen i vad avser asylärenden''. Frågan synes i första hand ta sikte på asylsökande från Somalia. Det övervägande flertalet av asylsökande från det landet har på grund av de förhållanden som råder där beviljats uppehållstillstånd utan att tidsfaktorn haft någon avgörande betydelse. Regeringarna har under det senaste året inte fattat några beslut om avvisning till När det gäller frågan om tidsrelaterade uppehållstillstånd för asylsökande vill jag understryka att vistelsetiden i sig av principiella skäl inte bör vara ett tillräckligt faktum för att uppehållstillstånd skall beviljas. Avgörande måste vara de sammantagna omständigheterna i varje ärende. Inom regeringskansliet pågår nu ett intensivt arbete i syfte att få en på utlänningslagen grundad effektiv och fast praxis i vad avser asylärenden. Någon praxisförändring av det slag Marianne Andersson påstår har inte förekommit.

Herr talman! Marianne Andersson tar upp två frågor. Hon tar först upp behandlingen av flyktingar från Somalia. Jag har pekat på att regeringarna under det senaste året inte har avvisat någon person till Somalia. Den andra frågan är vilken betydelse väntetiden skall ha för ett uppehållstillstånd. Marianne Andersson skrev själv i sin fråga att den långa väntetiden har vägts in och att många har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det gäller fortfarande. Men sedan skriver Marianne Andersson: ''Nu har denna praxis förändrats - - .'' Det har inte skett någon sådan allmän praxisförändring under den senaste tiden.

Herr talman! Regeringens politik lämnas det besked om i denna kammare bl.a. vid frågestunder. Det är regeringen som fattar beslut, inte enskilda handläggare på departementen. Det är riktigt att det pågår undersökningar om de förändringar som har skett i bl.a. norra Somalia. Det har skett en förändring av den politiska situationen. Invandrarverket har haft ländergrupper där, som har undersökt situationen. Det är helt riktigt att det är invandrarverkets uppgift att lokalt följa upp vad som händer i vår föränderliga värld. Det händer då och då att man samlar ihop ärenden för att få en bredare belysning av situationen i ett land. Det står också angivet i regeringsförklaringen att regeringen nu kommer att ha en genomgång land för land för att sätta praxis, och nu talar jag inte om Somalia explicit utan om den generella uppläggningen av förberedelsen för att upphäva 13 december-beslutet.

Herr talman! Nu blandar Marianne Andersson igen ihop flera frågor. En sak är att invandrarverkets representanter kontinuerligt reser runt i olika länder för att kunna bedöma situationen. Jag redovisade ju att man nu har ett sådant projekt på gång också när det gäller Somalia, och det är helt naturligt. Sedan säger Marianne Andersson att detta har lett till att regeringen inte fattar beslut i ärenden som gäller Somalia.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

Herr talman! Jag ber att få upplysa Marianne Andersson om att det ligger 5 000 asylärenden i kö på arbetsmarknadsdepartementet, och de berör minst 12 000 personer. Det betyder att varje ärende som kommer in till regeringen inte behandlas nästa dag. Detta beklagar jag djupt. Det är en av regeringens allra viktigaste uppgifter att se till att vi får en snabbare ärendehantering och att långa väntetider ute på flyktinganläggningarna försvinner. Det är huvudmålsättningen när det gäller asylmottagningen, förutom att vi naturligtvis skall ha en generös mottagning.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

Herr talman! Rune Backlund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska väntetiderna i asylutredningar hos polisen. Jag vill inledningsvis nämna att statsmakterna sedan ett antal år angett som riktmärke för polisen att en asylutredning normalt skall genomföras inom högst två veckor. Ansvaret för planering och samordning av de lokala polismyndigheternas verksamhet när det gäller verkställighet av avlägsnandebeslut och asylutredningar åvilar resp. länsstyrelse. Som ett ytterligare riktmärke gäller vidare att ärendebalanserna skall vara avarbetade till den 30 juni 1992, då asylutredningsverksamheten förs över från polisen till statens indvandrarverk. Fram till september månad i år har utredningstiden i stort sett varit kring de angivna 14 dagarna. Periodvis har t.o.m. ännu kortare utredningstider kunnat uppnås, t.ex. under årets första kvartal, då fyra av landets fem regioner för asylutredningar kunde redovisa en utredningstid som var kortare än två veckor. Den senaste tidens händelser ute i Europa, särskilt i Jugoslavien, har emellertid inneburit en kraftigt ökad inströmning av asylsökande. Under tiden juli--september sökte således ca 9 300 personer asyl i Sverige, vilket är en ökning med ca 2 700 asylsökande jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Ökningen har fortsatt sedan dess och handläggningstiden för polisens asylutredningar har ökat till fem sju veckor. Det kan tyckas att asylutredningssituationen till följd av den ökade handläggningstiden försämrats avsevärt. Mycket talar emellertid för att denna nedgång endast är tillfällig. Rikspolisstyrelsen har nyligen meddelat att polisen förstärkt sina utredningsresurser och räknar med att vara nere i två veckors utredningstid vid årsskiftet. Statens invandrarverk kommer dessutom att inom kort lämna förstärkning med nio handläggare som ett tillskott till utredningsslussarna i Carlslund och
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag tycker dock att man här ger en något mer positiv bild än vad verkligheten kanske ger underlag för. Jag besökte Carlslund förra veckan och fick beskedet att man där hade väntetider som för närvarande överstiger två månader, alltså drygt åtta veckor, att bara 19 av de 28 tjänsterna hos polisen var besatta för närvarande och att detta hänger samman med den omorganisation som vi står inför. Poliser med utredningsuppdrag söker sig nu till andra tjänster inom polisen inför övergången 1992. Därför befarade man att det skulle bli svårt att kunna fylla ut med erfaren personal, även om man skulle få låna personal från invandrarverket. Den bild som här ges, att man redan vid årsskiftet skulle vara nere på två veckors utredningstid, tror jag inte riktigt stämmer med den verklighet som jag har mött i de kontakter som jag har haft med polisen och invandrarverket. Det är klart att detta är bekymmersamt, för det här är den första kedjan i en mycket komplicerad process, där varje fördröjning leder till mycket stora samhällskostnader. Då är min fråga till justitieministern: Kan man tänka sig att inför övergången -- det finns uppenbarligen problem med att behålla poliserna i tjänsterna -- ha en dubblerad organisation under första halvåret 1992 så att invandrarverket och polisen samarbetar för att vi inte skall tappa tempot i hanteringen och förlora värdefull personal?
Herr talman! När det gäller uppgifter om vakanta tjänster hos polisen är det helt riktigt att flera utredningsmän har sökt sig till andra tjänster i vetskap om organisationsförändringen den 1 juli 1992. Men det problemet kommer vi knappast undan genom en dubbelorganisation. Just den kraftigt ökande flyktingströmmen från Jugoslavien har skapat de problem som vi nu har. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att se att vi hade en kort utredningstid. Som jag påpekade har man nu gjort en utökning inom polisen. Man har ökat övertidsarbetet för utredningsmännen. Inom statens invandrarverk har man i går tillsatt fyra utredare som har påbörjat sitt arbete, och man planerar ytterligare förstärkning. Vi får inte heller glömma bort att det är ett grannlaga arbete som utredarna skall göra, så vi måste alltså se till att utbilda personal, och det tar sin lilla tid.
Herr talman! Det är just det sistnämnda som bekymrar mig, för det är uppenbarligen så att de erfarna handläggare som nu finns försvinner från sina tjänster till andra tjänster inom polisen. Vi får nu signaler om att hanteringstiderna i asylärenden förlängs. Det gäller nu att utnyttja de närmaste månaderna till att rekrytera personal som kan stanna kvar, som kommer att finnas kvar även efter den 1 juli 1992. Då tror jag att man måste åstadkomma en dubblering, dvs. att personal från invandrarverket ingår i den kompletterande personalen ute på slussarna för att vi skall kunna ha kompetent och erfaren personal som fortsätter även efter halvårsskiftet 1992. Annars får man på nytt börja rekrytera personal, eftersom de andra stannar kvar hos polisen.

Herr talman! Rune Backlund får inte glömma bort att den ökade balansen enligt kvartalsrapporten ju bygger på den kraftiga ökning av flyktingströmmen som vi fick under det aktuella kvartalet och att man på grund av detta gör förstärkningar inom polisen och invandrarverket. Det är med detta som bakgrund som vi har förhoppningar om att ha en betydligt bättre situation till nyår. Vi har ju en viss tid på oss att följa utvecklingen.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och för att bespara den enskilde onödigt lidande. Sten Söderbergs hänvisar i sin fråga till en tidningsartikel, och hans farhågor verkar i första hand vara koncentrerade kring åklagarutredningens kommande förslag beträffande utredningsförfarandet i brottmål. Jag kan försäkra Sten Söderberg att frågan om den enskildes rättssäkerhet är utomordentligt viktig för den nya regeringen och att den kommer att genomsyra de närmaste årens reformarbete. En utgångspunkt för åklagarutredningens arbete, som skall vara slutfört den 1 juli nästa år, är enligt direktiven att skapa ett modernt och effektivt brottmålsförfarande som leder till snabbare åtalsbeslut och förkortad tid mellan brott och straff. I denna uppgift ingår bl.a. att se över förundersökningsprotokollens utformning och omfattning. Det är en självklarhet att en ordning som inte tillgodoser den enskildes rättssäkerhet och som åsamkar denne onödigt lidande inte motsvarar de krav som i direktiven ställs på förundersökningsförfarandet. Förundersökningsfrågorna är enligt min mening mycket väsentliga. Förundersökningen är nyckeln till den kommande brottmålsprocessen, och berättelser som lämnas under polisutredningen har, som också påpekas i artikeln, kommit att få allt större betydelse som bevisning i domstol. Samtidigt förefaller polisutredningen på många håll ha blivit den resursmässiga flaskhalsen i systemet. Vi måste försöka få till stånd en snabbare och effektivare brottsutredning. Därigenom får vi också en ökad rättssäkerhet i förfarandet. Enligt vad jag erfarit kommer åklagarutredningen vid sin översyn bl.a. att överväga hur modern teknik för dokumentation skall kunna komma till ökad användning vid brottsutredningar. Det kan väl inte uteslutas att en del av de problem som tas upp i artikeln härigenom skulle kunna få sin lösning. Även i övrigt är jag övertygad om att utredningen, med sin sakkunskap och breda parlamentariska sammansättning, har goda förutsättningar att förbättra förundersökningsförfarandet i olika avseenden.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag ämnar verka för att medel anslås för informationsinsatser till nyvalda nämndemän i likhet med vad som tidigare skett. Jag vill först säga att det självfallet är mycket viktigt att de nyvalda nämndemän som skall delta i den dömande verksamheten efter årsskiftet snabbt får den information och utbildning som de behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt. När det gäller inriktningen av utbildningsinsatserna vill jag understryka att det är som lekmän nämndemännen har sin roll i rättskipningen. Nämndemän skall alltså inte utbildas till jurister. Däremot är det angeläget att ge de nya nämndemännen grundläggande kunskaper om själva rättegångsförfarandet och om regler som rör t.ex. sekretess och tystnadsplikt. Det har sedan länge varit en allmänt vedertagen princip att det direkta ansvaret för nämndemännens utbildning åvilar varje domstolschef. Detta är enligt min mening en lämplig ordning, inte minst av praktiska skäl. Det kan vara lämpligt att domstolschefen samlar de nyvalda nämndemännen i domstolen till en särskild informations och utbildningsdag. Jag vet att så har skett tidigare med gott resultat. Till stöd för den utbildning som domstolarna skall bedriva har domstolsverket producerat ett utförligt informations och studiematerial som kan rekvireras kostnadsfritt. Domstolsverket kan även i övrigt hjälpa domstolarna med praktiska frågor vid planeringen och genomförandet av informationen. I sin fråga till mig pekar Ingbritt Irhammar på att riksdagen hösten 1988 anvisade ett särskilt belopp på 5 milj.kr. för information till nämndemännen. Jag vill då först säga att genom dessa särskilda medel har en informationsdag för nämndemän kunnat genomföras vid i stort sett alla domstolar där nämndemän medverkar. Flertalet nämndemän har därigenom fått de grundläggande kunskaper som de behöver. Av de särskilda medlen på 5 milj.kr. återstår i dag ca 1,3 milj.kr. Till detta skall läggas de medel som årligen anvisas över domstolsverkets budget för nämndemännens utbildnings och informationsbehov. Mot denna bakgrund anser jag att det under innevarande budgetår finns goda möjligheter att, inom givna ekonomiska ramar, tillgodose de nyvalda nämndemännens behov av information och utbildning.

Herr talman! Det var mycket glädjande att höra att denna översyn nu kommer till stånd. Är det också klart att den skall arbeta inom en viss tidsram, så att det blir ett snabbt resultat som skulle kunna påverka rekryteringen? Det är många som anser att de inte kan åta sig ett nämndemannauppdrag. De förlorar alldeles för mycket av sin dagliga lön genom att vara nämndemän. Därför tackar yngre personer i dag nej. Vi vet också att när det är fråga om mål som tar längre tid, är det bara pensionärer som har möjlighet att sitta som nämndemän. Pensionärer är de enda som kan medverka utan att förlora så mycket pengar som yrkesverksamma gör. Kan man se fram emot en snabb utvärdering och översyn, som kan bidra till att inte yngre yrkesverksamma personer avskräcks?

Herr talman! Jag nöjer mig med detta. Jag vill bara ta upp ytterligare en fråga, som jag inte behöver få något svar på. Jag vill bara att frågan skall beaktas i utredningen. Nämndemännens bilersättning halveras efter nyår från 24 kr. till 12 kr., om jag förstått saken rätt. Detta har upprört väldigt många, eftersom andra anställda vid domstolarna får 24 kr. mot nämndemännens 12 kr. Detta förhållande borde också uppmärksammas i utredningen.
Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en skärpning av bestämmelserna såväl för erhållande av vapenlicens som för förvaring av vapen. Jag vill för det första säga att jag är lika bekymrad som Elisabeth Fleetwood över att det används skjutvapen i samband med brott. Jag instämmer helt i att det väcker berättigad uppmärksamhet och avsky. Det är ett självklart ansvar för statsmakterna att genom lagstiftning försöka förhindra att skjutvapen kommer i orätta händer. Jag vill bara inledningsvis erinra om att lagstiftning trots allt är ett begränsat medel för att hindra oönskade företeelser. När det gäller vapen kan man t.ex. inte bortse från att rörligheten över gränserna medverkar till att vapen förs in olagligt till Sverige. När det gäller vapenlagstiftningen känner Elisabeth Fleetwood säkert till att delvis ändrade regler träder i kraft vid årsskiftet och kommande halvårsskifte. Genom beslut i riksdagen i våras Någon ingripande ändring när det gäller förutsättningarna att få vapentillstånd är det dock inte fråga om. Vi har i Sverige med nuvarande ordning ett i stort sett tillfredsställande prövningsförfarande när det gäller tillstånd att inneha vapen. Man måste i dessa frågor också hålla i minnet att den stora majoriteten av vapeninnehavare är seriösa jägare och tävlingsskyttar som inte missbrukar sina vapen. Större förändringar i möjligheterna att få tillstånd till vapen drabbar dessa. Det är emellertid motiverat att kräva mycket säker förvaring av vapen och jag har förhoppningen att de beslutade ändringarna skall ge en generellt sett säkrare vapenförvaring. I samband med att riksdagen behandlade vapenpropositionen gav ett enhälligt utskott till känna att vapenlagstiftningen inte är överskådlig och lättillgänglig varför den borde ses över och anpassas till krav som ställs på en modern lagstiftning. Ett lämpligt tillfälle för detta angavs vara inför en anpassning till en framtida EG reglering på området. I det sammanhanget kan frågor om vapentillstånd och vapenförvaring tas upp på nytt. Genom det kommande lagstiftningsarbetet är det angeläget att vi får en vapenlagstiftning som i största möjliga utsträckning bidrar till att förhindra brottslig användning av vapen, samtidigt som berättigade intressen inte får trädas för när. Exakt när det blir aktuellt med en översyn av vapenlagstiftningen kan jag emellertid inte säga nu.

En viktig anledning till att dessa regler infördes var att rättegångskostnaderna i mål om mindre värden i praktiken ofta hade kommit att stå i orimlig proportion till tvisteföremålets värde. Den särskilda regeln om rättegångskostnader i småmål har till syfte att begränsa de kostnader som den förlorande parten kan åläggas betala. Regeln innebär att en part i princip inte får ersättning för juridiskt biträde. Parten får inte heller ersättning för det arbete han själv lagt ned på att förbereda rättegången och inte heller för den lön han förlorar när han inställer sig till förhandling inför domstolen. I viss utsträckning kan dock en vinnande part få ersättning för rättegångskostnader även i småmål. Han får således ersättning för kostnad för rådgivning av advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå, dock under högst en timme i varje instans. Kostnaden för en timmes rådgivning är för närvarande 825 kr. Eftersom det i småmål krävs prövningstillstånd för att få ett mål prövat i hovrätten blir det ofta bara fråga om rådgivning i en instans. Parten har vidare rätt till ersättning för resa och uppehälle för sig själv eller ett ombud samt för vittnesbevisning. Dessutom finns det rätt till ersättning för ansökningsavgift och översättning av handlingar. Det kan självfallet inte uteslutas att även den nuvarande kostnadsregeln i enstaka fall kan leda till att en förlorande part får betala rättegångskostnader med ett belopp som inte står riktigt i proportion till tvisteföremålets värde. När man skall bedöma vilka kostnader som skall ersättas av motparten får man emellertid inte bara se saken ur den förlorandes sypunkt. Man måste även se till den vinnandes situation. Man måste också komma ihåg att reglerna gäller lika för käranden och svaranden och att det lika gärna kan vara så att det är svaranden som vinner processen och får ersättning för kostnader. Och det skall kanske för fullständighetens skull också påpekas att det under årens lopp höjts kritiska röster mot de begränsningar av kostnadsansvaret som gällande ordning innebär. Om man därför ytterligare begränsar rätten till ersättning till att avse endast ansökningsavgiften finns det en påtaglig risk för att den som anser att han har rätten på sin sida -- det må vara käranden eller svaranden -- avstår från att få sin sak prövad därför att han vet att han inte kan få ersättning för kostnader som är ofrånkomliga för framgång i processen, exempelvis ersättning till vittnen. Det kan knappast heller åberopas några starka sakliga skäl för att den som vinner processen inte skall ha rätt att få sina kostnader för nödvändig bevisning ersatta av motparten. Av de kostnader för vilka en part kan få ersättning i småmål vill jag särskilt nämna rådgivningsavgiften. Man kan fråga sig om denna kostnad är nödvändig. Jag tycker det. Många människor känner olust inför att själva föra sin talan vid domstol. Risken är påtaglig att en del av dem skulle avstå från att hävda sin rätt om de inte fick juridisk vägledning. Rådgivningen fyller här en viktig funktion. Dessutom har rådgivningen den fördelen att juristen efter en bedömning av rättsläget kan avråda klienten från process eller råda honom att träffa en förlikning. Onödiga processer kan på det sättet undvikas. Av vad jag sagt framgår att olika synpunkter måste vägas mot varandra vid en bedömning av vilka kostnader som bör ersättas i småmål. Enligt min mening utgör den nuvarande regeln en rimlig avvägning. Jag är därför inte beredd att föreslå någon ändring i reglerna.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för detta mycket ingående svar. Det är jag ingalunda bortskämd med. Man brukar i allmänhet få mycket torftiga svar när man ställer välformulerade frågor. Men detta är ett mycket fullständigt svar, vilket är mycket glädjande, men det går inte riktigt i den riktning som jag hade tänkt mig. Egentligen finns det inte mycket att tillägga. Jag reagerade emellertid mot en mening i första stycket på s. 2: ''Det kan självfallet inte uteslutas att även den nuvarande kostnadsregeln i enstaka fall kan leda till att en förlorande part får betala rättegångskostnader med ett belopp som inte står riktigt i proportion till tvisteföremålets värde.'' Där måste pennan ha sluntit för den som har skrivit svaret. Det borde väl ha stått: ett belopp som inte står i rimlig proportion till tvisteföremålets värde. Men detta kan givetvis diskuteras. I detta sammanhang finns det skäl för och emot när det gäller hur man skall göra. Jag har nämligen talat med andra jurister, och de säger att det är en besvärlig fråga. Svaret har emellertid formulerats ingående. Jag har därför inte så mycket att tillägga. Om man blickar ut över landskapet här får man emellertid intrycket att man står i en öken. Och man känner sig som en oas, och då borde det ju vattnas i munnen för att fortsätta debatten. Men jag erkänner svaret fullständigt, och jag har ingen ytterligare fråga, utan jag tackar än en gång för det fullständiga svaret.

Herr talman! På min partikollegas, Fredrik Reinfeldts, vägnar tackar jag för svaret på hans välmotiverade fråga om den bristande neutraliteten skattemässigt mellan andelslägenheter och bostadsrätter. Jag uppfattar svaret positivt så till vida att statsrådet i princip har samma uppfattning som fråganden vad gäller bostadsbeskattningens utformning. Komplikationer föreligger av allt att döma. De är uppmärksammade. Jag hoppas att de lösningar på sikt som statsrådet också aviserar kan klara upp problemen på ett vettigt sätt. Många unga människor känner sig uppenbarligen oroade, när de konstaterar att det finns sådana här skillnader, som de uppfattar såsom helt omotiverade.

Fru talman! Nordbankens situation i den finansiella krisen har varit föremål för en relativt allsidig belysning i näringsutskottet mot bakgrund av regeringens proposition i frågan. Bl. a har vi haft hearingar med Björn Wahlström, Hans Dalborg från Nordbanken, statssekreterare Olle Wästberg, finansinspektionens Anders Sahlén och ordföranden i Bankföreningen Curt G Olsson. Mot bakgrund av de förutsättningar som redovisats har vi inom Ny Demokrati ingen anledning att motsätta oss regeringens förslag i propositionen om teckning av aktier och att garantera den aktuella nyemissionen samt att sälja statens aktier i Nordbanken, men vi kan inte reservationslöst medverka i detta beslut. Det finns enligt vår uppfattning flera motiv till att titta närmare på såväl handläggningen av ärendet som framtida konsekvenser, kopplat till såväl banken som oss konsumenter och insättare. Beträffande händelseförloppet har föregående talare också varit inne på att det finns behov av ytterligare information. När det gäller kapitaltillskottet finner vi i Ny Demokrati att det är anmärkningsvärt att näringsutskottet skall behandla och ta ställning till propositionen utan att ha fått ta del av något siffermaterial. Denna information och handläggningen i övrigt bör inte bara vara en sak mellan de inblandade parterna, i detta fall banken och finansinspektionen. Det är dock våra skattepengar det gäller. Därför hoppas vi på riksdagens bifall till vår reservation, där vi begär att regeringen presenterar en utredning om händelseförloppet och de ekonomiska förhållandena i övrigt i Nordbanken. Troligen har vi inte heller sett slutet på den finansiella krisen då det gäller bankerna, kanske också försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att ta lärdom av Nordbanksaffären. Sunt förnuftsmässigt ser vi i Ny Demokrati det som angeläget att omgående utreda möjligheterna till en förebyggande kontroll för undvikande av framtida statsingripanden, där vi skattebetalare i slutändan får gå in som hjälpgumma och reda upp en kanske självförvållad bankkris. I dag finns det ett krav på 8 % kapitalbas i bankerna. Säkert kan man också komma fram till vissa nyckeltal då det gäller bankernas kreditportföljer och fördelningen av säkerheter i fastigheter, aktier och obligationsinnehav etc. I dagens läge har tillsynsmyndigheten, i detta fall finansinspektionen, uppenbarligen inte haft möjligheter att fortlöpande följa bankens kreditvärdighet i det avseendet, utan bara genom den kontrollerbara kapitalbasen på 8 %. Därför har Ny Demokrati i ett andra motionsyrkande begärt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda frågan om en bättre förebyggande kontroll av bankernas kreditgivning. Självfallet har den aktuella finansiella krisen, som allmänheten upplevt den i samband med Nordbanksaffären och Första Sparbankens krissituation, utlöst stor oro hos alla människor med sparade pengar i bankerna. Därför vill vi att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att snarast utreda frågan om ett säkert insättarskydd, främst inriktat mot spararna. Det visar sig nu att regeringen redan har en sådan lösning under arbete och har utlovat en departementspromemoria i ärendet som skall presenteras i början av 1992. Därför är vi i nuläget beredda att när det gäller vårt yrkande om insättarskydd ansluta oss till utskottets ställningstagande i denna del. Självfallet kommer vi att noga bevaka att resultatet av arbetsgruppens arbete verkligen presenteras i början av 1992 -- det finner vi synnerligen angeläget. Fru talman! Innan kammaren tar ställning och röstar i frågorna kring Nordbanken vill jag avslutningsvis betona att näringsutskottet inte -- och därmed inte heller kammaren -- fått någon skriftlig redogörelse för händelseförloppet eller någon ekonomisk dokumentation i Nordbankenaffären. Det är ett förhållande som vi i Ny Demokrati finner synnerligen anmärkningsvärt. Fru talman! Med anknytning till de anförda synpunkterna yrkar jag bifall till våra reservationer, dels om utredning kring förhållandena kring

Fru talman! I propositionen om Nordbanken föreslår regeringen att staten skall teckna sin andel av den nyemission som styrelsen i Nordbanken har föreslagit på totalt 5,1 miljarder kronor. Statens ägarandel i banken är som bekant ca 70 %. Det betyder att statens andel i nyemissionen blir 3,6 Dessutom föreslås i propositionen att staten som huvudägare skall garantera att nyemissionen till övriga aktieägare kommer till stånd. Man skall alltså garantera det beloppet. Förhoppningsvis skall staten slippa att betala de ca 1,5 miljarder kronor det är fråga om i det fallet. Det här förslaget överensstämmer med det förslag som den tidigare socialdemokratiska regeringen hade utarbetat strax före regeringsskiftet. Vi kan nu konstatera att det råder politisk enighet om att staten måste fullgöra de här ekonomiska åtagandena. För att inte skada tilltron till det svenska bankväsendet och finansväsendets stabilitet är det angeläget att bankens ägare, oavsett vem det är, i en krissituation i bankväsendet tar ansvaret och ser till att man fullgör sina förpliktelser och i ordnade former sanerar och omstrukturerar verksamheten. Samtidigt är det när staten är ägare viktigt att man ser upp så att man inte genomför en räddningsaktion på ett sådant sätt att den statligt ägda banken får konkurrensfördelar framför övriga banker som konkurrerar på marknaden. I debatten kring Nordbankenaffären har det framförts olika synpunkter på storleken av statens engagemang. En del har hävdat att behovet av nytt ägarkapital är ännu större än det belopp vi nu diskuterar. Man menar att banken snart kommer tillbaka till regering och riksdag för att man behöver mer pengar. Andra däremot har hävdat att den nya bankledningen har tagit till i överkant och på det viset har skaffat sig möjlighet att få ett bättre konkurrensläge gentemot konkurrenterna på bankmarknaden.

Inte heller från den andra sidan har man hävdat detta. Vi har inte heller fått indikationer på att beloppet är för litet och att vi så att säga kommer att få nya krav från banken. Utskottet har därför godtagit de beräkningar som banken har gjort och som ligger till grund för regeringens framställning. Regeringen begär som ni har sett dessutom ett bemyndigande att längre fram, när bankens situation har stabiliserats och det från affärsmässig synpunkt är lämpligt, sälja ut statens aktier i Nordbanken. Alla partier har ställt sig bakom det utom vänsterpartiet, som i en motion och i en meningsyttring i utskottet har motsatt sig detta. Vänsterpartiets tro på statligt ägande av banker har tydligen inte rubbats av smällen för Nordbanken. Rolf L Nilson sade i sitt anförande att det faktum att det var just Nordbanken som råkat så illa ut inte beror på att det är staten som är ägare till banken. Jag skulle vilja hävda att det är precis vad det gör, Rolf L Nilson. Det är Nordbanken, som har staten som anonym huvudägare, och Första Sparbanken, som över huvud taget inte har någon ägare, som har drabbats i särklass värst. Jag tror att de flesta människor inser att i en bank som har många privata ägare, som så att säga vakar över hur bankledning och bankstyrelse fungerar får man trycket på ögat på ledningen på ett helt annat sätt än i en bank med en anonym ägare. Vänsterpartiet har också fört fram krav på en oberoende utredare av den s.k. Nobelaffären. Det har man konstigt nog satt som villkor för statens medverkan i nyemissionen. Nobelaffären är ju bara en liten del av Nordbankenkrisen, men den har man av någon anledning fastnat för. Det kravet avvisar utskottet och pekar på att börsstyrelsen har tillsatt en utredning om just Nobel Industrier AB. När den föreligger får Rolf L Nilson säkert möjlighet att ta del av den. Det har för övrigt tillsatts också andra utredningar, som också kommer att lägga fram sina resultat och där man får den här affären belyst. Ny Demokrati vill ha en utredning om händelseförloppet i Nordbanken liksom grunderna för det beräknade kapitaltillskottet. Här har utskottet pekat på att det är naturligt att den instans som statsmakterna har tillsatt, nämligen finansinspektionen, får söka skapa ökad klarhet i de missförhållanden som kan ha medverkat till att banken nu har hamnat i den här situationen. Det är naturligtvis lätt att kritisera den tidigare bankinspektionens arbete. Vi har vid behandlingen i utskottet funnit att organisationen i den tidigare bankinspektionen och inriktningen av dess arbete inte har varit bra när det gällt just den typ av kriser som kan uppstå i banker och finansbolag. Men vi har också fått en mycket ingående redogörelse för hur man nu omorganiserar finansinspektionen med inriktning på att klara ut just den typ av problem som vi nu diskuterar. Det är utskottets majoritets mening att den omorganisation som har gjorts i finansinspektionen gör att den i framtiden kommer att ha betydligt större möjligheter att utföra sitt arbete som kontrollorgan. Men -- och det är viktigt -- vi skall aldrig räkna med att någon statlig inspektion kan följa varje kreditärende i det dagliga arbetet ute i bankerna. Det kan heller inte vara meningen. Det utredningskrav som ställs stöter naturligtvis på patrull av rent legala skäl. Det går inte att mot de lagar som bankerna arbetar under begära att de skall lägga alla papper på bordet och avslöja hur affärskontakter med kunderna har varit och vilka resultaten har blivit. Därför har utskottets majoritet avvisat de krav som Ny Demokrati och vänsterpartiet har framfört i denna del. Fru talman! Hur kunde då dessa enorma kreditförluter uppkomma utan att någon ansvarig slog larm i tid? Den frågan har diskuterats livligt i massmedia de senaste månaderna av bankmän, finansanalytiker, politiker och många andra. Några huvudorsaker kan utkristalliseras ur den debatten. De omfattande kreditförlusterna de senaste åren har sin grund i att flera banker under 1980-talet har etablerat sig på en ny marknad, företagssektorn, och till den gruppen hör Nordbanken. Brister i erfarenhet och kunnande om vad företagande är har varit orsaken till den alltför lättvindiga kreditgivningen, hävdar somliga. Andra säger att den överlikviditet som uppstod i bankerna vid överhettningen av den svenska ekonomin under 1980-talet ledde till ett starkt tryck på bankledningarna att låna ut pengar på ett allt vidlyftigare sätt till finans och fastighetsbolag. Vi fick en lånekarusell där panterna ständigt rakade i höjden och där ingen riktigt tog ansvaret för att stoppa karusellen. Andra bedömare hävdar att huvudorsaken till bankkrisen är att avregleringen på kreditmarknaden ledde till att det blev alltför lätt att sälja pengar. Andra åter har pekat på att skatteomläggningen i kombination med avregleringen gjorde att man fick den här våldsamma svängen i hela kreditväsendet. Beträffande ansvarsfrågan, fru talman, tycker jag att det finns all anledning att här i riksdagen slå fast att bankstyrelsen och bankledningen har det fulla ansvaret för vad som har hänt, oavsett vilka omständigheter i övrigt som har bidragit till den uppkomna krissituationen. Fru talman!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

Fru talman! Rolf Dahlberg sade att det rådde enighet om att staten skall uppfylla sina skyldigheter som ägare och att staten i ett större perspektiv inte kommer ifrån att i sista hand ställa upp som garant när stora banker och deras betalningssystem är hotade. Det är något som vi kan vara överens om. Men det är lika självklart att staten inte villkorslöst och på relativt dåligt beslutsunderlag skall ställa upp och uppfylla sina skyldigheter. Det kan inte vara rätt mot den allmänhet som vi som riksdagsledamöter representerar. Av Rolf Dahlbergs anförande har framgått att det inte föreligger någon redovisning i egentlig mening av hur stort kapitaltillskott som egentligen behövs i Nordbanken. Rolf Dahlberg sade också att vissa aktörer på marknaden har sagt att det föreslagna beloppet är för stort och gynnar Nordbanken. Andra har sagt att beloppet är för litet och att det finns risk för att Nordbanken begär mer. Om vi i riksdagen skall fatta beslut i en fråga som rör ett betydande antal miljarder kronor, så anser jag att det skall finnas ett beslutsunderlag som med en säkerhet på låt oss säga 1 miljarder kronor när ligger till grund för beslutet. Någon sådan säkerhet finns inte. I stället föreligger det muntliga uppgifter som man får tro på eller inte. Jag tycker det är ytterst otillfredsställande att fatta beslut på en sådan grund. Rolf Dahlberg sade också att det är egendomligt att vänsterpartiet har lyft fram just Penser-affären, Nordbankens problem. Men den affären utgör en betydande del av kreditförlusterna. Det är den utlösande faktor som har lett fram till detta ärende. Frågan har debatterats mycket, och många har ställt sig undrande. Är det här ett sätt av banketablissemanget att manövrera ut Erik Penser, har man frågat sig. Eller finns det andra skäl bakom det hela? Utredningar som påbörjats har stoppats. Nu pågår det också utredningar, varför regeringen, om den tar initiativ till ytterligare en utredning, inte behöver låta den utredningen göra allt från grunden. Det går att sammanställa resultat som redan föreligger. Men det är enligt min mening ändå regeringens skyldighet att göra ett utredningsarbete.
Fru talman! Det är inte riktigt som Rolf L Nilson säger att utskottet inte har någon uppfattning om det rimliga i det belopp på nyemissionen som propositionen nu anger. Vid behandlingen i utskottet har vi haft möjlighet att bl.a. träffa den nuvarande ledningen för Nordbanken, dvs. dess verkställande direktör och styrelseordförande. De har redovisat hur beräkningarna har gjorts med utgångspunkt i de kapitaltäckningskrav som statsmakterna ställer på bankledningen och med bankens beräknade kreditförluster under detta år. Dessa uppgår till ca 9 miljarder kronor. Från dessa utgångspunkter kan man beräkna storleken på det tillskott av kapital som man har behov av. Det ligger självklart i sakens natur att ingen exakt kan ange detta belopp, eftersom det är fråga om kreditförluster som så att säga ligger i tiden löpande framåt. Självklart har man fortfarande dessa lån utestående. Banken får göra en bedömning av vilka de krediter som har givits som är i riskzonen. Jag tycker att utskottet ändå av den nuvarande bankledningen har fått en god beskrivning av den nuvarande situationen. Det underlaget är tillräckligt för att riksdagen skall kunna fatta ett beslut i ärendet i dag.

Fru talman! I frågan om utförsäljning av Nordbanken är Rolf L Nilson och hans parti isolerade. De tycks vara kvar i den kommunistiska tron på att allt sköts bäst av staten. Det går naturligtvis inte att övertyga Rolf L Nilson om motsatsen, och därför lämnar jag den frågan därhän. Beträffande kapitaltillskottets storlek sade jag att utskottets ledamöter, genom de utfrågningar som ägt rum och på annat sätt, har fått en ganska klar bild av situationen. Det föreslagna beloppet är nog det rimliga belopp som man i dagsläget kan bedöma att staten som ägare bör gå in med för att ge banken en chans att restaurera verksamheten och kunna arbeta igen de förluster den har gjort. Om riksdagen skulle säga nej till detta kapitaltillskott, så går ändå inte Nordbanken i konkurs. Men den tvingas dra ned på verksamheten och bli en liten provinsbank som aldrig ges möjlighet att arbeta tillbaka förlusterna. Det är sanningen. Därför anser jag det rimligt att tillföra banken det kapital som har föreslagits. Jag tror också att beloppets storlek såvitt kan bedömas är den rätta. Rolf L Nilson sade att tillskottet måste vara på 1 miljard kronor när rätt avvägt. Det tror jag faktiskt att det är. Jag tror att vi kan vara överens om att inspektionen tidigare inte har fungerat bra.

På den punkten tror jag trots allt att vi är överens.

Fru talman! Jag har inte velat ge mig in så mycket i den här debatten, men jag gör det nu avslutningsvis. För en gångs skull är vi överens med vänstern i en sakfråga, nämligen att näringsutskottet har utrett en fråga som riksdagen kommer att fatta beslut om och som saknar dokumenterat underlag. Det bygger på muntliga framställningar från berörda parter. Det gäller skattepengar och således stora belopp på flera miljarder kronor.

Fru talman! Jag skall inte heller förlänga debatten. Jag vill ändå säga till Bengt Dalström att det är litet förvånande att Ny Demokrati har ställt kravet att man skall få en kartläggning av händelseförloppet bakåt samt att resultatet av utredningen skall bli offentligt. Det skulle betyda att vi struntar i allt vad banksekretessen heter. Vi skulle då lämna ut enskilda personer, företagare och andra till allmänheten. Jag har svårt att tro att detta egentligen är meningen med Ny Demokratis framställan. Ni måste ha tänkt litet för hastigt i ivern att få veta så mycket som möjligt om orsakerna. Jag har då tolkat Ny Demokratis avsikter på bästa sätt. Efter att ha fått en förklaring borde ni inse att ni ställer ett orimligt krav. Fru talman! Jag vill även ta upp den andra delen i reservationen under mom. 6, där man begär en utredning om ett insättarskydd. Detta hoppar nu Bengt Dalström av här. Bengt Dalström, ni har i utskottet fått uppgifter om att regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som sysslar med dessa frågor. Ni reserverade er ändå i utskottet, och hoppar av det nu. Det finns ingen logik i den hanteringen. Det medför bara att ni belastar utskottet med arbete och kammaren med onödiga yrkanden. Det är bättre att man hoppar av sina yrkanden redan i utskottet när man är tillgodosedd.
Fru talman! Rolf Dahlberg funderade över underlaget och varför vi inte låter oss nöja med detta. Bankerna har sin sekretess och finansinspektionen har sin. Men är det inte så att även näringsutskottet arbetar under sekretess? Vi borde åtminstone kunna få den mer detaljerade redovisningen skriftligen oss tillhanda för att kunna fortsätta en diskussion med de berörda parterna. Jag kanske är ute och cyklar litet grand, men jag har för mig att vi arbetar under sekretess. När det gäller insättarskyddet är vi överens och borde kanske enligt Rolf Dalbergs uppfattning ha dragit tillbaka vår reservation. Vi ville dock inte göra det. Vi ville i det här sammanhanget också påpeka tidsaspekten. Från regeringens sida har man lovat att detta skall vara genomfört till början av år 1992. Vi vill verkligen betona detta. Det är vad jag har att säga i den frågan.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

Bl.a. har borgerliga parti och kommittémotioner passerat utskottet utan att föranleda vare sig tillkännagivanden eller reservationer. Även om det ryggmärgsmässigt bär mig emot att behandla motionerna på detta något summariska sätt, tröstar jag mig med att skälet är så entydigt glädjande för moderata samlingspartiet, folkpartiet, centern och kds, nämligen att vi i dag har en borgerlig regering. Handelns betydelse för välståndsutvecklingen i vårt land och i alla andra länder i världen kan knappast överdrivas. Genom handeln stärks inte bara ländernas ekonomier utan handeln öppnar också dörrarna för samarbete och utbyte på många andra områden. Inte minst är det kontakterna som uppstår människor emellan som är värdefulla. Den fria handeln för som ringar på vattnet med sig kunskapsspridning och åsiktsutbyte som banar väg för demokratisk utveckling. Den samverkan som handeln skapar mellan fria ekonomier, företag och människor ger både ökat välstånd och de bästa förutsättningarna för varaktig fred. För de fattiga länderna är ökade möjligheter till handel särskilt betydelsefullt. Den mest effektiva hjälp som de rika länderna kan ge dem är att underlätta för dem att bedriva handel med just de varor som de är bra på att producera. Det är den bästa, ja kanske rent av den enda vägen till en bättre levnadsstandard för befolkningen i dessa länder. Det effektivaste bistånd vi kan ge dem är därför att motarbeta protektionismen. Förhållandet är detsamma för de länder i Europa som under lång tid varit avskärmade bakom järnridån och utsatta för det planekonomiska experiment som lett till stagnation och armod. En fungerande handel kan verksamt bidra till omställningen mot marknadsekonomi och demokrati och vända utvecklingen i de länder som lidit under kommunismens röda fana. När det gäller de baltiska staterna har Sverige ett alldeles särskilt ansvar att som nära grannland befrämja handelsutbytet våra länder emellan. De handelsavtal som utrikesministern nyligen undertecknade mellan Sverige och var för sig Estland, Lettland och Litauen innebär viktiga markeringar för ett ökat handelsutbyte våra länder emellan. I Sveriges strävan att stödja Baltikum och länderna i Centraleuropa är nya steg mot frihandel de som kan ge viktig draghjälp i förändringsprocessen mot marknadsekonomi. Fru talman! Det är inte bara utvecklingsländer och forna öststater som är beroende av att utrikeshandeln fungerar. Det gäller även i högsta grad vårt eget land. För Sverige är det ett centralt intresse att en så omfattande global frihandel som möjligt säkerställs. Som litet land är Sverige beroende av att den internationella frihandeln fungerar och av att svenska företag kan verka utomlands. Handelshinder och antidumpingsregler kan slå hårt mot svensk industri och därmed mot vår ekonomi och vårt välstånd. Frihandel är en förutsättning för att vi skall kunna hävda oss gentemot de stora handelsblocken. Det är därför oerhört betydelsefullt för Sverige att förhandlingarna som sker inom ramen för GATT avtalet lyckas. När vi nu diskuterar detta betänkande är Uruguayrundan inne i sin slutfas. Mer än fem års arbete för att åstadkomma fungerande regler för att öka den globala frihandeln skall vara avslutade i december. I dagens situation, med den allmänna lågkonjunktur som råder världen över, behövs den stimulans som en friare världshandel skulle ge. Uruguayrundan är inne i slutspurten och vi kan bara innerligt hoppas att ett avtal kan undertecknas i december. EG är Sveriges viktigaste marknad. Natten mellan den 21 och 22 oktober avslutades EES förhandlingarna. Efter bara två år och med hållen tidsplan fördes därmed det mest omfattande avtal någonsin i hamn. Detta är både den gamla regeringens och den nyas förtjänst. Det ligger ett stort värde och en styrka i att EES förhandlingarna hela tiden har haft brett parlamentariskt stöd. Jag vill gärna här ge Anita Gradin en särskild eloge för hennes mycket framgångsrika arbete i denna process. Inom kort kommer avtalet att paraferas och det kommer, om tidsplanen håller, att undertecknas av alla de 19 EG och EFTA-länderna kring årsskiftet. Den 1 januari 1993 får Sverige därmed del av EGs inre marknad. Även om Sverige redan i dag har en väl fungerande handel med EG, så innebär EES stora förändringar och fördelar. När det gäller varusidan öppnas den internationella upphandlingen på hela EG marknaden för svenska företag. En väsentlig del av de hinder för fria varurörelser mellan de nordiska läderna som finns i dag kommer att undanröjas genom EES-avtalet. EG--EFTA-samarbetet har härigenom åstadkommit mer än vad som kunnat uppnås i det nordiska samarbetet. Handeln kommer att avregleras i och med borttagandet av de tekniska handelshindren. EES får också som effekt att möjligheterna att exportera tjänster, t.ex. transporter, bank och försäkringstjänster blir bättre. Förändringarna kommer, förutom tillgång till en större marknad, även att innebära en tuffare konkurrens för våra svenska företag. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att de svenska småföretagen noga förbereder sig inför både EES Även vi politiker bör skaffa oss ökad kunskap i ämnet. I morgon kl. 13.00 finns den chansen för alla intresserade. Då ger regeringen information om Det råder bred enighet i riksdagen om Sveriges medlemsansökan till den europeiska gemenskapen. För Sverige innebär EES-avtalet en nödvändig språngbräda mot EG-medlemskapet. I regeringsförklaringen slås fast att regeringen med all kraft kommer att verka för att Sverige snarast möjligt blir fullvärdig medlem. Målet är att ett svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen skall bli verklighet den 1 januari Fru talman! När det gäller vänsterpartiets synpunkter kan jag bara konstatera att frihandelstanken inte står i någon motsatsställning till arbetet för att komma till rätta med miljöproblemen. Regeringen har i regeringsförklaringen uttalat att FNs roll i miljövårdsarbetet måste stärkas och regeringen avser att ta initiativ till en bred diskussion om internationella miljöregler för handeln. I förhandlingarna kring den internationella handelspolitiken gäller för GATT-avtalet att det omfattar regler till skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Inom frihandelns ram kan farliga produkter stoppas. I EGs regelverk och i EES-avtalet slås tydligt fast att hänsynen till miljö, hälsa och säkerhet inte får äventyras när den gemensamma marknaden genomförs. Eftersom vänsterpartiet säger sig vilja värna om miljön blir förbudsivern när det gäller export av kärnteknik närmast obegriplig. Svensk kärnkraftsteknologi tillhör den mest framgångsrika i världen. Genom att exportera kunskap, kompetens, säkerhet och högteknologiska produkter inom kärnteknikområdet kan Sverige verksamt bidra till säkrare kärnkraftverk i världen och till en tryggare miljösituation i vår omvärld. Samtidigt kan vi bidra till välståndsutvecklingen.

Fru talman! Jag tar upp det sista först. Jag tycker inte att export av svensk kärnkraftsteknologi är att bidra till bättre miljö och bättre teknik.

Jag tycker att det är ett uppmuntrande tecken. Karin Falkmer är, trots att hon är frihandelsvän, utan några större förbehåll beredd att krypa innanför EGs tullmurar. Det är väl ett opartiskt konstaterande, tycker jag, att EG genom sin protektionism har varit ett problem vid genomförandet av Uruguayrundan. EG bedriver i allmänhet, i sin handel med u-länder, en mycket tveksam politik. Det kan också konstateras att det inte finns någon självklar harmoni mellan frihandel och miljöhänsynstagande. Såvitt jag förstår har det krävts ett mycket hårt arbete, mot ett mycket starkt motstånd, att föra in miljö, säkerhet och skyddsaspekter i de internationella handelsavtalen. Industrin vill inte ha detta. Det är tveksamt om de övre klasserna i u-länderna vill ha det, när de vill öka sitt välstånd. Ett internationellt ansvarstagande, insikt om att det enda som håller är långsiktigt hållbar produktion och välståndsökning, gör att vi måste vara offensiva i våra krav på att slå vakt om miljöhänsynen, att föra in dem på allt fler områden. Men vi måste också ställa krav när det gäller att slå vakt om sociala hänsyn.

Fru talman! Miljösituationen och situationen för handeln i de länder där vänsterns idéer har härskat och där handeln har stått stilla förskräcker. Avslöjandena i samband med de planekonomiska ländernas kollaps talar sitt tydliga språk. Nog måste väl även vänsterpartiet i Sverige dra lärdom av den stagnation som den kommunistiska ideologin har resulterat i i länder som nu har övergivit vänsteridéerna. De följder för miljön som vänsterns planekonomisystem har lett till är minst sagt förfärande. Jag har siffror som gäller kärnkraftens situation just i dag. Det finns 324 kärnkraftverk. Under 1990 togs nio nya i bruk. Som jag ser det finns det allt skäl vi världen att den svenska kärntekniken, som är säker och högteknologiskt effektiv, får en god chans. Fick vänsterns förbudspolitik råda skulle såväl miljösituationen som möjligheten att producera elenergi under säkrare former försämras. I säkerhetshänseende och ur miljösynpunkt är vänsterns inställning förkastlig. Jag ser det faktiskt som omoraliskt att förmena andra länder chansen att dra nytta av svensk kärnteknologi när det gäller att producera elektricitet på ett säkert sätt.

Fru talman! Jag har många gånger från denna talarstol yttrat mig i frågan rörande GATT och gett mitt varma stöd för, den handel i internationell regim som GATT erbjuder. Precis som Karin Falkmer som representant för regeringskoalitionen och Anita Gradin för oppositionen har framfört stöder ju Sverige varmt en framgång i GATT rundan. Jag vill emellertid särskilt belysa en frågeställning i den situation som nu råder, för att om möjligt få instämmanden från andra partier i denna speciella fråga. Det hinder som det i varje fall talas mest om för framgången med Uruguayrundan gäller jordbrukspolitiken. GATT nödvändiggör att man kommer fram till en gemensam regim för jordbrukshandel så att verkliga världsmarknadspriser kan etableras. För att åstadkomma en gemensam regim måste de stora aktörerna på livsmedelshandelsmarknader komma överens om en jordbrukspolitik. Det har inte lyckats hittills. Det finns nu efter samtal mellan Jacques Delors och president Bush tecken som tyder på att den politiska viljan har ökat men att metoderna ännu inte har kommit på bordet.

När det gäller den här frågan står jordbrukets egna organisationer på denna sida. Det är mycket viktigt, och det bör inte försummas att man från politiskt håll utnyttjar den situationen. Jag skulle gärna vilja se att t.ex. Hadar Cars, som kan dessa frågor väl, på folkpartiets vägnar uttryckte sitt stöd för att man från svensk sida i dag gör en markering -- gärna i denna debatt -- att vi är beredda att vidta de förändringar som är nödvändiga och att ta det steg som kan demonstrera denna beredskap. Den andra frågan vill jag ta upp därför att jag är skyldig riksdagen det. Jag har sedan 1982 varje gång dessa frågor behandlats yrkat på råvaruavtalens avskaffande. Jag vill gärna vara traditionen trogen och gör så även i dag. I detta betänkande visar utskottet för första gången att man inser att råvaruavtalen är till skada för de u-länder som avtalen ursprungligen tillskapades för att stödja. Jag vänder mig nu särskilt till Anita Gradin, som ju har sluppit ifrån ministerbördorna och kan agera litet friare. Det är nu dags för svensk politik att slutligen i den UNCTAD 8-konferens som förestår ta ställning för ett avståndstagande från råvaruavtalens många misslyckanden. Det är nog egentligen bara i-ländernas stolthet som gör att detta ämne fortfarande förekommer på UNCTAD 8:s dagordning. Det vore på tiden att det avfördes. Till sist, fru talman, bör man i denna debatt väl utveckla behovet av ett EES-utskott. Det behovet utgör en del av handelsdebatten i så måtto att när ett EES-avtal har kommit till stånd och den formella propositionen har antagits av riksdagen, kommer det att finnas ett fortlöpande behov av riksdagsinsatser när det gäller den beredningsprocess som kommer att påbörjas inom EES regim redan före 1993. Det är naturligtvis väldigt viktigt från handelspolitisk synpunkt att riksdagen då är representerad av ett utskott, som inte bara har speciella insikter i EES-juridiken, utan även har en organisation som möjliggör det effektiva utskottsarbete som denna situation kräver. Vi biträder alltså tanken på ett EES-utskott. Jag tycker att den tidsram för tillsättandet som Anita Gradin pekade på, nämligen att utskottet skall tillsättas innan propositionen läggs fram, är rimlig. Detta innebär dock inte ett ställningstagande till huruvida detta EES-utskott skall permanentas eller övergå till förhandlingspart i EG-förhandlingar o.d., utan det innebär bara ett ställningstagande till behovet av ett effektivt och kompetent utskott under EES-tiden.

Fru talman! Det pågår för Sverige utomordentligt viktiga förhandlingar: de nu avslutade förhandlingarna om EES-avtalet, de alltjämt pågående förhandlingarna om GATT-avtalet och de förhandlingar om svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen, som vi hoppas snart skall komma till stånd. Alla dessa olika, men också delvis sammanlänkande, förhandlingar motiverar enligt min mening mycket starkt att det inrättas ett särskilt utskott här i riksdagen för att på ett rätt sätt hantera i första hand EES-arbetet och på sikt EG frågorna. Jag ställer mig bakom de påpekanden som i detta sammanhang har gjorts av Anita Gradin och Nic Grönvall. Till Nic Grönvall vill jag säga att jag självfallet är medveten om att ett avtal med GATT av det slag som vi hoppas få se också måste innebära betydande ansträngningar till förändringar i olika avseenden även i vårt land. Jag kan garantera att om avtalet får en sådan utformning som vi gemensamt arbetat för, kommer inte mitt parti att motsätta sig den typen av förändringar.

Fru talman! Detta betänkande bygger också på motioner från den förra riksmötesperioden. Under denna period återkom dessa motioner ett antal gånger. Betänkandet handlar om utvinning av sand och olja på kontinentalsockeln. Vänsterpartiet och miljöpartiet gjorde under förra mandatperioden starka markeringar mot utvinning av olja och för att det när det gäller utvinning av sand skall tas särskilda hänsyn till miljön. Man skall alltså vara mycket försiktig vid sådan utvinning. Skälen till att vi är motståndare till utvinning av olja är för att vi anser att både prospektering och senare utvinning inte går att genomföra utan påtagliga miljöstörningar. Det bör alltså inte ske någon prospektering och utvinning. Om man från svensk sida skall satsa på att utvinna olja ur Östersjön innebär detta också en markering för ett energisystem som bygger på fossila bränslen. En sådan markering är olycklig. Jag nöjer mig med detta konstaterande och yrkar bifall till den meningsyttring som är fogad till detta betänkande. Jag beklagar att jag inte längre har tillfälle att driva dessa frågor tillsammans med någon representant för miljöpartiet. De två motionerna om en kärnteknisk utrustning och om förbud mot oljeutvinning är gemensamma angelägenheter för våra partier.

Fru talman! Den diskussion som vi nu skall ha handlar om arbetsrätten. Jag vill inledningsvis påminna om bakgrunden till att den arbetsrätt som vi har i dag kom till på 1970 talet. Man insåg då att det var nödvändigt med en demokratisering av arbetslivet, och man insåg också att avtalen då inte räckte. Mycket av den trygghet som man tyckte var självklar behövde lagfästas. Det är viktigt att minnas denna bakgrund. Det är också viktigt för diskussionen att tänka på vad som har hänt på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet: den otroliga förändringen under 1970 och 1980-talet av vårt arbetsliv och av villkoren på arbetsmarknaden. Jag vill peka på något av det som för mig och mitt parti är mycket viktigt som utgångspunkt när det gäller en översyn av de arbetsrättsliga lagarna. Det handlar om den internationalisering av arbetslivet som har skett och det intåg av kvinnor på arbetsmarknaden som under just 1970 och 1980 talet ägde rum med otrolig fart och omfattning. Vidare rör det sig om att arbetsförhållandena har ändrat karaktär. Arbetsorganisationen har ändrats. Vidare handlar det om den tekniska moderniseringen på våra arbetsplatser. Bl.a. allt detta gör att det är hög tid för en bred översyn av de arbetsrättsliga lagarna.. Jag vill betona att utgångspunkten för socialdemokratin icke är att det finns för mycket inflytande eller för mycket av demokratiska spelregler för löntagarna på vår arbetsmarknad. Det är viktigt att framhålla att det för socialdemokratin finns fyra områden som måste vara utgångspunkten för arbetsrätten och en översyn av denna. Arbetsrätten behöver i många stycken bli enklare och mer överskådlig. Det är viktigt att understryka den enskildes möjligheter att på sin egen arbetsplats ha ett inflytande. Den lokala arbetsplatsen måste i större utsträckning stå i centrum när det gäller arbetsrätten. Det är också viktigt att ha som utgångspunkt att kvinnornas inträde på arbetsmarknaden har förändrat arbetslivet, ett förhållande som måste beaktas vid en översyn av arbetsrätten. Från vår utgångspunkt handlar det inte om att försämra de fackliga organisationernas möjlighet att hävda sina intressen. I stället behöver man flytta fram och ibland förändra posititionerna för att spelreglerna skall passa i det samhälle och på den arbetsmarknad som vi har och kommer att få under 90-talet. Det är också viktigt för alla att man har utgångspunkten att det skall vara balans mellan parterna på arbetsmarknaden. Såväl för arbetsgivarna som för de fackliga organisationerna är det viktigt att det finns en balans i arbetsrätten. Är balansen så sned i dag att man bör ha som utgångspunkt att försämra för de fackliga organisationerna? Nej! Jag vill ta några exempel. Hade facket vid ASSI i Karlsborg för mycket inflytande när facket inte ens kunde åstadkomma ett beslut om att en oberoende ekonom skulle granska det ekonomiska underlaget för nedläggning av en pappersmaskin? Eller hur förhåller det sig beträffande den arbetsskadade flicka som får kämpa i många år för att få ett högre arbetsbord eller bättre verktyg som passar hennes mindre händer? Man fick bara nej från arbetsgivaren. Har den flickan för mycket inflytande? Eller hur förhåller det sig med situationen för den småbarnsmamma som inte får förändra sina arbetstider, så att hon kan hämta och lämna barnen på dagis? Hon får inte detta för arbetsgivaren? Har denna småbarnsmamma för stora möjligheter att påverka sin arbetstid? Eller hur förhåller det sig när det gäller vårdbiträdet som febrilt önskar att få komma ur deltidsarbetslösheten och få full arbetstid? Har hon för stora möjligheter i dag? Exempel som de jag nämnde och behovet av enkelhet, liksom den enskildes möjlighet till lokalt inflytande, ville den socialdemokratiska regeringen ha som utgångspunkt för den översyn av arbetsrätten som vi i dag behandlar. Den borgerliga majoriteten har arbetsgivarnas perspektiv på tillvaron, vilket kommer till klart uttryck i betänkandena. Detta är ingenting att skämmas för. Jag och mitt parti har löntagarnas perspektiv, ni har arbetsgivarnas perspektiv. Även här råder det balans. Men det är nog viktigt att erkänna att det förhåller sig på detta sätt, att mycket av det som förs fram i betänkandet handlar om att minska inflytandet men också om att befästa myten att den här balansen mellan parterna inte finns, att facket i dag har den egentliga makten på våra arbetsplatser. Vi socialdemokrater anser givetvis att det är en felsyn, men det är också en syn som är mycket konsekvent utifrån de ideologiska grundersom driver de borgerliga partierna. Sverige behöver på 90-talet en mycket flexibel arbetsmarknad, men också en trygg arbetsmarknad. Det behövs starka fackföreningar och starka arbetsgivare. Återigen handlar det om balansen som är, och förhoppningsvis kommer att fortsätta att vara, en oerhört viktig principiell utgångspunkt när man diskuterar arbetsrätten. Vi socialdemokrater säger nej till och vill inte ens fundera över att ännu fler människor skulle få otrygga visstidsanställningar när redan tiotusentals vikarier och provanställda lever i denna värld och inte önskar annat än att få en trygg anställning efter många gånger många år som vikarier eller visstidsanställda. Det handlar också om att säga nej till det som man litet enkelt kan uttrycka som ett sämre inflytande. Vi drivs av att en förutsättning för att det skall bli en förnyelse och ett bredare arbetsinnehåll på våra arbetsplatser är att de anställda skall kunna ges större inflytande, större ansvar och större befogenheter. Vi kan ute i Europa se att de som har otrygga anställningar, otrygga arbetsförhållanden, också bekämpar förändringar eller förnyelse när det gäller tekniken. De är rädda för den otrygghet som detta kan skapa. Men en trygg arbetsmarknad och starka fackföreningar bejakar ofta en teknisk utveckling, och detta till gagn både för de anställda och för företagen. Jag vill också betona hur viktigt det är att man vid översynen av arbetsrätten har som utgångspunkt att kvinnor skall kunna förena barn och arbete. Detta är ett viktigt perspektiv också för oss socialdemokrater. Jag vill också varna för att alla tankar på att småföretagen skulle ha andra villkor än storföretagen när det gäller arbetsrätten. Det är ett tänkande som har dykt upp många gånger i den politiska debatten. Jag vill varna för att det i ett annat konjunkturläge kan bli svårare för småföretagen att rekrytera personal om anställningstryggheten och inflytandet är mindre där än i de stora företagen. Det är dessa utgångspunkter som vi socialdemokrater vill ha som principer när vi nu diskuterar den mycket nödvändiga översyn av arbetsrätten som vi alla är överens om behöver ske, men vi är långt ifrån överens om innehållet. Avslutningsvis, fru talman, vill jag av tekniska skäl yrka bifall till reservation 1 i betänkande 1 samt till reservation 1 i betänkande 2.

Fru talman! De betänkanden som vi nu skall debattera är inte föranledda av propositioner från den nya regeringen utan av propositioner från den gamla regeringen. Därför är det svårt att se vilken inriktning den nya regeringen kommer att ha när det gäller framför allt medbestämmande och anställningsskydd framöver. Men man kan se litet av inriktningen om man läser de motioner som de borgerliga partierna tidigare har väckt, framför allt moderaterna. De har framfört grundläggande kritik om att lagstiftningen har varit felaktig. Och rättigheterna för de anställda ute i företagen har alltid kopplats till att de anställda måste vara med i en facklig organisation för att ha tillgång till dessa rättigheter, vilket jag bedömer som en felaktig syn. De anställda har i stort sett alla rättigheter, även om de inte är med i en facklig organisation. Jag förstår därför inte de tankegångar som de borgerliga har haft när det gäller att alltid slå mot de fackliga organisationerna. småföretagsamhet framgår det att bl.a. lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen skall ses över. Det som man har glömt bort är företrädarrätten. Frågan är om den också skall tas bort eller ändras, och i så fall i vilken riktning. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 2 tas arbetstid och semester upp. Man kan konstatera att debatten om sex timmars arbetsdag var mer intressant tidigare och det var fler som propagerade för den. Grunden till detta kan man bara spekulera om. När det gäller semesterfrågorna har man från framför allt borgerligt håll talat om att man skall återgå till 25 dagars semester. Det skulle vara intressant att höra om den nya regeringen kommer att föreslå att man skall riva upp det beslut som har fattats tidigare om att utvidga semestern för framför allt LO-kollektivet. Det pågår ett utredningsförfarande på andra håll. Därför är det litet märkligt att det inte finns någon möjlighet att utreda ett förslag om en semesterlönefond, som framför allt vänsterpartiet och vissa socialdemokrater har förespråkat. En sådan fond skulle göra det möjligt för lågavlönade att få en värdig semester. Vänsterpartiet anser att sex timmars arbetsdag vore bra för att föräldrarna skall kunna umgås med sina barn på ett socialt riktigt sätt. Men vi har alltid mött motstånd, och vi har fått höra att detta inte har varit möjligt att genomföra bl.a. därför att det var brist på arbetskraft. Det skälet kan man väl inte med bästa vilja i världen hävda i dag. Det har sagts att det inte heller är möjligt av ekonomiska skäl att genomföra sex timmars arbetsdag. Ekonomi handlar ju om hur man räknar, vilka som tjänar på olika åtgärder som vidtas. Och även om det inte hör till frågan om sex timmars arbetsdag, kan jag inte låta bli att komma in på en annan sak. I tidningen Från riksdag och departement kunde man läsa om en frågestund som hade hållits i riksdagen. I rubriken till tidningsartikeln står det: ''Ingen katastrof om kvinnor stannar hemma.'' Den moderata ledamoten hade enligt tidningen sagt: ''Visst gör förvärvsarbetande kvinnor en bra insats. Men de skulle göra ännu större insats om de vore hemma.'' Man kan ju vända på detta och säga: Visst gör förvärvsarbetande män en bra insats. Men skulle de inte göra större insatser om de vore hemma? Det påstås många gånger att män är mer tekniskt kunniga. Därför skulle de kunna utföra en viss del av reparationsarbete t.ex. på en villa om de stannade hemma. På det sättet skulle de kunna göra ett visst hantverksarbete. Nu vet jag inte om det är sant att män är mer tekniskt kunniga. Men detta hävdas i debatten. Utifrån sådana synpunkter kan man säga att den förtjänst man skulle göra socialt och kanske rent av ekonomiskt om man införde sex timmars arbetsdag skulle innebära att man försökte komma till skott med denna fråga. Denna fråga har debatterats, och jag vet att det är många politiska kvinnoorganisationer som vill att man äntligen genomför sextimmarsdagen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vänsterpartiets meningsyttring i betänkande 1